Herr talman! De generösa ord som riktats till mig av Olof Palme, Thorbjörn Fälldin och Gösta Bohman har värmt och glatt mig. Jag har upplevt både samverkan och debatt i politiken under ett antal år som en stor inspiration. Personlig vänskap i en regering, mellan regering och opposition och över partigränserna är en omistlig del av arbetet i ett demokratiskt samhälle. Herr talman! När vi diskuterar möjligheter och svårigheter inför kommande år är den viktigaste utgångspunkten Sveriges ekonomiska läge. Hur vi klarar de ekonomiska problemen är inte enbart en fråga om standard, tillväxt och konsumtion. Vad som händer i ekonomin bestämmer så mycket av grunderna för utvecklingen på en rad områden och vilka värden och villkor som skall prägla vårt samhälle i många år framåt. Länge har det i Sverige rått en stor värdegemenskap om viktiga mål för samhällsarbetet. I debatten har vi visserligen slagit fast ideologiska skiljelinjer, som ofta varit nog så verkliga och viktiga. Men samtidigt har den praktiska politiken gång på gång präglats av en betydande enighet om centrala värden, särskilt om man jämför med förhållandena i många andra länder. Den goda ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden har starkt bidragit till den värdegemenskapen i opinion och politik. Också konservativt tänkande människor har kunnat godta sociala reformer, när tillväxten samtidigt gett även de mer välbeställda utrymme för ökad privat konsumtion. Även socialister har kunnat acceptera en socialt styrd marknadshushållning, när företag i konkurrens visat sig ge snabb ekonomisk utveckling till glädje för de många människorna. Men det är långt ifrån självklart att den här enigheten består under år av betydligt mera kärv ekonomi. Då minskar utrymmet i både resurser och opinion för viktiga sociala insatser. Vi har sett det i många andra länder, vare sig socialdemokrater, liberaler eller andra suttit vid regeringsmakten. Om den egna standarden sjunker år efter år, föds lätt en ovilja att ställa upp för att klara gemensamma behov. Det blir allt svårare att övertyga människor om solidaritetens villkor i ett välfärdssamhälle. Också med god tillväxt i ekonomin står vi inför svåra fördelningsoch försörjningsproblem på 1980-talet. Det går allt färre förvärvsarbetande på varje pensionär. Mellan 1970 och 1975 steg antalet pensionärer med omkring 40 96 , samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökade med bara 8 96. Antalet barn och ungdomar var i stort sett oförändrat. Mellan 1975 och 1985 ökar antalet personer över 70 år med ca 200 000. De här siffrorna visar flera saker. Det kan bli 1980-talets stora reformverk på arbetslivets område att människor inte stängs av från arbetsmarknaden genast som de passerar en åldersgräns. I stället måste vi öka äldre människors valfrihet. Man skall steg för steg kunna minska sin yrkesinsats före 65 års ålder — om man önskar det. Och rätten att vara kvar i arbetslivet skall inte förverkas när man uppnått den vanliga pensionsåldern. Vi måste bryta många fördomar om äldre människor och öka gemenskapen mellan generationerna i det svenska samhället. Det snabbt växande antalet pensionärer har av oss alla lovats en trygg ålderdom. De har garanterats ekonomisk trygghet genom en folkpension som är värdesäkrad, genom pensionstillskott som höjer standarden och genom ATP-pensioner som kraftigt ökar under 1980-talet. De har också lovats stora satsningar på trygghet i vården. De löftena måste vi hålla. De bygger tillsammans upp mycket stora anspråk på samhällsekonomin. Men vi vet inte om de förvärvsarbetande och alla politiska riktningar på 1980-talet kommer att vara beredda att fullt ut leva upp till de mycket kostnadskrävande kraven på sociala insatser för framför allt pensionärerna, om det bara kan ske till priset av kraftigt tillbakapressad standard för de yrkesarbetande. Inte minst därför är den ekonomiska utvecklingen så avgörande. På motsvarande sätt är risken stor att grunderna för marknadsekonomin allvarligt skadas om vi inte kommer ur den ekonomiska krisen. Med fortsatt brist på konkurrenskraft i förhållande till omvärlden kan näringslivet bli ytterligare försvagat i stället för att få kraft att utvecklas av främst egen förmåga. Då växer koncentrationen genom sammanslagningar och brist på nyföretagande. Följden blir också ytterligare krav på statliga subventioner och central styrning, med den ökade stelhet i ekonomin och de hot mot marknadshushållningen som en sådan politik i längden för med sig. Dogmatiska socialister skulle i ett sådant samhälle finna ursäkter som de tidigare saknat för att ersätta initiativ ute i många företag med dirigering uppifrån. Om vi inte arbetar oss ur den ekonomiska krisen kan också andra centrala värden hotas. Vi har i Sverige varit ense om att bygga vår ekonomi på öppenhet mot omvärlden. Fri handel stimulerar en internationell arbetsfördelning som är till nytta för hela världsekonomin. Med ett i huvudsak fritt utbyte av varor och tjänster får vi en marknad för vår industri som är en förutsättning för rationell produktion och ökat välstånd. Den öppenheten underlättar samtidigt en allmän förståelse för omvärlden ute i det svenska samhället och för en bred internationell samverkan. Men redan hör vi nu röster som vill lösa Sveriges ekonomiska problem, inte i samverkan med andra länder och genom att återställa vår konkurrenskraft, utan genom protektionism och mer av nationell slutenhet. Vi har byggt vårt välstånd på uppfattningen att förnuft och framstegstro är viktiga redskap för att bygga ett bättre samhälle. Bara om vi vårdar och utvecklar vår vetenskapliga och tekniska förmåga kan vi klara framtidsproblemen. Det är inte en allmän rädsla inför det nya utan rationellt tänkande som skall premieras. Tekniken, rätt använd, är inget hot utan ett viktigt hjälpmedel för att förbättra villkoren för människorna. Kravet på goda arbetsmiljöer är ett exempel. Ny teknik och nya produktionsprocesser som ställs i den sociala nyttans tjänst kan befria från buller, föroreningar, värme, besvärliga arbetsställningar, rutinjobb som känns meningslösa och annat som bryter ner en människa. Nu ser vi hur satsningen på förnuft och framsteg på sina håll sätts i fråga. Dagens svårigheter i vår industriella utveckling har lett en del till att misstro hela industrisamhällets framtid. Samtidigt ser vi hur långvariga ekonomiska svårigheter förändrar människors syn på samhällsförändring. En vilja till rörlighet och förnyelse har varit nödvändig för att utveckla vår ekonomi och förbättra människors villkor. Men när ekonomin inte tillväxer, när det inte blir nya och bättre jobb i stället för dem som försvinner, så förändras lätt den livshållningen. Även nödvändiga förändringar i industri och samhälle upplevs då som hot mot den egna tryggheten, inte som löfte om något bättre. Det här visar att centrala liberala värden hotas av en ekonomi i ständig obalans och med bestående svårigheter: Utrymmet för social solidaritet kan urholkas. Koncentrationen i näringslivet riskerar tillta, och nya krav kan resas på att marknadsekonomin ersätts av planhushållning. I stället för frihandel och öppenhet mot omvärlden växer stämningar för protektionism och nationell slutenhet. Tron på förnuft, framsteg och förändring försvagas, samtidigt som misstron mot industrisamhället förstärks. Samhällsklimatet kan hårdna och leda till minskad öppenhet och tolerans, t.ex. mot utsatta grupper och mot invandrare. Stämningar av klasseller intressekamp kan efterträda en generös och saklig diskussion. Valfriheten minskar när det går många arbetssökande på varje ledigt jobb. En ny generations tro på demokratins handlingskraft kan försvagas om vi inte förmår möta unga människors mest grundläggande anspråk: rätten till ett meningsfullt jobb. : Regeringens viktigaste mål i den ekonomiska politiken är därför att näringslivet återvinner sin konkurrenskraft. Och när vi i folkpartiet intensivt deltar i arbetet på att Sverige skall komma tillbaka som vital industrination med balans mot omvärlden, så är det därför att de ekonomiska svårigheterna har en så djupt allvarlig social innebörd. Den breda insikt som nu finns om Sveriges ekonomiska problem är en bra utgångspunkt för att i tid vända utvecklingen. Jag vill särskilt peka på tre avgörande inslag i en sådan politik som kan bli framgångsrik: ekonomiska åtgärder för att säkerställa vår konkurrenskraft, en medveten inriktning på att minska Sveriges stora oljeberoende samt insatser för att säkra kapitalbildningen för framtiden. Det är nu ett erkänt faktum att den alltför snabba kostnadsutvecklingen 1975-1976 är en dominerande förklaring till dagens ekonomiska svårigheter. Konjunkturinstitutet beräknar att hälften av underskottet i bytesbalansen förra året kan förklaras av att vi rusat ifrån våra konkurrenter i kostnadsläge. Att konstatera det här är inte att förneka andra orsaker som också finns. Ur oljekrisen har följt en ovanligt långdragen dämpning av den internationella konjunkturen. Den har slagit särskilt hårt på investeringarna. Den har också fött kriser i branscher som är utomordentligt viktiga för svensk ekonomi, som varven och stålindustrin. Dessutom har nya länder tagit hand om en växande del av världsmarknaden. Men när vi är medvetna om de här andra problemen, så måste ju slutsatsen bli att det är särskilt angeläget att hålla tillbaka kostnadsökningen. Om konjunkturen är svag, så innebär ju ett försämrat kostnadsläge att vi inte ens får del av den uppgång som sker. 1976 ökade t.ex. världshandeln med 12 96, men Sverige kunde öka sin export med bara 2 6. När en del branscher blir extra hårt utsatta kommer deras svårigheter snabbare och starkare och blir mycket svårare att klara om vi samtidigt drastiskt höjer våra kostnader. Så har tekokrisen förvärrats och svenskt handelsstål pressats tillbaka också på hemmamarknaden. Och när Sverige förlorat ett gammalt försprång i teknik och kvalitet på viktiga områden blir priset och därmed kostnaderna mer avgörande för konkurrensförmågan än förr. Att inse det är inte heller att skylla våra ekonomiska problem på löntagarna. Alla blev lättsinniga efter rekordåret 1974. De politiskt ansvariga var det genom att kraftigt höja olika arbetsgivaravgifter. Arbetsmarknadens parter var det genom att besluta om mångdubbelt högre löneökningar än i våra konkurrentländer och genom att tillåta en löneglidning som inte kunde undgå att föda kompensationskrav. Nu finns det hos alla en helt annan medvetenhet om att Sverige måste återfå konkurrenskraft för att återvinna styrkan i ekonomin. Regeringens ekonomiska åtgärder har alltså framför allt siktat till att klara Sveriges ekonomiska huvudproblem, det alltför uppressade kostnadsläget — därför devalveringen av kronan, utträdet ur valutaormen, avvecklingen av den allmänna arbetsgivaravgiften och reformeringen av skattesystemet med sänkt marginalskatt och inflationsskydd. En arbetsgivare har fått betala omkring 1 500 kr. i lön och arbetsgivaravgifter för att en vanlig löntagare skulle få ut 300 kr. efter skatt. Allt fler har genom inflationen hamnat i inkomstskikt där två tredjedelar eller mer av en inkomstökning går bort i skatt. Ett sådant skattesystem kan inte undgå att driva upp kostnaderna, öka inflationen och försvåra lugna avtalsrörelser. Genom de här åtgärderna — i förening med det ansvar som arbetsmarknadens parter kan ta i avtalsrörelsen — lägger vi en bättre grund för ekonomisk återhämtning. Vi skapar sådana förutsättningar för näringslivet att företag med goda produkter och idéer kan utvecklas av egen kraft. Det finns tydliga tecken på att vårt näringsliv nu ser bättre möjligheter till exportorder och till att konkurrera med import här hemma genom att regeringen har återställt ett rimligare kostnadsläge, framför allt genom devalveringen. En del positivt kan sägas om det alternativ socialdemokraterna presenterar i sina ekonomiska motioner. Mycket av det är sådant som vi arbetar med inom regeringen, t.ex. ökat stöd till teknisk forskning och utveckling. Jag medger gärna att oppositionen lagt fram flera konstruktiva, konkreta förslag som det finns skäl att allvarligt diskutera. Men i den ekonomiska huvudfrågan — Sveriges kostnadsläge — fortsätter oppositionen att sticka huvudet i busken. Samtliga regeringens åtgärder har man avvisat: I stället föreslår socialdemokraterna nya höjningar av arbetsgivaravgifterna. Summan blir ett kostnadsläge som i år med oppositionens politik skulle vara ca 20 96 högre än med regeringens linje. Det skulle verkligen inte bidra till mer av industriinvesteringar och en långsiktig återhämtning i näringslivet. Tvärtom skulle oppositionens förslag här motverka de mål som den själv ställer upp. Socialdemokratins ekonomiska politik skulle lett till att svenska varor varit radikalt mycket dyrare än i dag, att företagen skulle haft ännu svårare att exportera och konkurrera med importen och att sysselsättningen skulle hotas långt mer än vad som är fallet i dag. Det är obegripligt varför oppositionen förordar en politik som i stället för att lösa vårt lands ekonomiska problem skulle förvärra dem. Regeringens ekonomiska åtgärder lägger alltså en grund för satsningar för framtiden i näringslivet. De måste kompletteras med insatser för att förnya branscher med särskilda problem och med en aktiv arbetsmarknadspolitik. De arbetsmarknadspolitiska insatserna har aldrig varit så omfattande som med den nuvarande regeringen. Det har lett till att arbetslösheten, trots påfrestningarna som ekonomiministern visade på, från internationell synpunkt är mycket låg och också längre än den var i Sverige för några år sedan. Det är en dementi i handling på Olof Palmes ord i dag, om att regeringen har väldig distans till människornas oro för jobben. Jag möter ibland frågan: Hur länge kan regeringen fortsätta med ett uppehållande försvar i form av en aktiv arbetsmarknadspolitik? Mitt svar — utöver att peka på regeringens ekonomiska politik — blir: Arbetsmarknadspolitiken är i princip offensiv. Jag anser att Lars Werners nedsättande beskrivning av arbetsmarknadspolitiken är i djupaste mening reaktionär. Utbildning — i skolan, i AMU-center och i företagen — det ger den enskilde bättre möjligheter att klara det gamla jobbet eller att få ett nytt i expansiva företag. Det ökar den frivilliga rörligheten när konjunkturen vänder. Det höjer produktiviteten. Beredskapsarbeten — det ger tjänster i vård och barnomsorg. Det ger reningsverk och miljöförbättringar, vägar och byggnader. Ofta tidigareläggs projekt som annars skulle förverkligas under en senare period när resurserna är överansträngda. Det är inte sämre vägar som byggs med arbetsmarknadsverkets pengar än med vägverkets. Praktikjobb — det ger produktiva insatser från ungdomar som annars skulle gå arbetslösa. Det ger framför allt en erfarenhet av arbetslivet som senare blir till stor nytta och ofta leder till ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Skyddat arbete i olika former — det är nödvändigt om också handikappade skall ha rätt till arbete. Sysselsättningsutredningen har övertygande visat hur det också samhällsekonomiskt, och framför allt mänskligt, är motiverat att hjälpa också handikappade till arbete. Industribeställningar — det är varor vi behöver, t.ex. stålbroar, vissa fartyg och en del konfektion, och som vi beställer tidigare för att använda produktionsapparaten och hindra arbetslöshet. I dag rymmer de här programmen mellan 200 000 och 250 000 människor, som får jobb eller utbildning genom arbetsmarknadspolitiken. Jag vet att en del är kritiska till omfattningen och t.o.m. räknar de här människorna som arbetslösa. Och visst är det beklagligt att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna behövs i så stor utsträckning som nu är fallet.

Arbetsmarknadspolitiken är i Sverige troligen mer avancerad än i något annat land. Den är en investering i mänskligt kunnande och i att bekämpa mänskligt lidande, som vi alla har anledning att känna en viss stolthet över. Men självfallet blir arbetsmarknadspolitiken verkligt framgångsrik först om den förenas med åtgärder som kan ge långsiktig styrka åt svensk ekonomi. Jag har redan talat om betydelsen av regeringens ekonomiska politik som skall återge näringslivet ett rimligt kostnadsläge och en stärkt konkurrenskraft. En lika viktig uppgift för att för framtiden klara balansen i vår ekonomi är att minska Sveriges extremt stora oljeberoende. Omkring 70 96 av vår energiförsörjning klaras med olja, som vi importerar till sista droppen. Före oljekrisen kostade oljeimporten Sverige 4-5 miljarder kronor per år. På ett år ökade kostnaden till ca 14 miljarder kronor, vilket statsministern redan påmint om. Belastningen 1977 av oljenotan — 15 miljarder kronor — svarar mot så gott som hela underskottet i vår bytesbalans, det underskott som åstadkommer så omfattande problem för den svenska ekonomin nu och i flera år framåt. Därför har Sverige särskilt stor anledning att internationellt förorda och nationellt praktisera en medveten och effektiv politik för att begränsa förbrukningen av olja. Därför har vi också större anledning än de flesta andra länder att känna oro över de många prognoser som kommit om en allvarlig obalans mellan tillgång och efterfrågan på olja under 1980-talet och därmed nya höjningar av oljepriserna. Låt oss göra det tyvärr realistiska tankeexperimentet att oljepriset någon gång under 1980-talet fördubblas jämfört med i dag och vi då skulle vara lika beroende av olja som i dag. I det läget: Vad händer med Sverige? Kostnaderna för vår import av olja skulle bli ungefär dubbelt så stora som i dag - omkring 30 miljarder kronor med dagens penningvärde. Vad skulle en sådan importkostnad leda till? Det kan vi inte veta i detalj. Mycket beror på hur utvecklingen blir i vår omvärld. Men vi kan allmänt föreställa oss de svårigheter som det svenska samhället skulle råka in i. Vad vi erfarit av problem de senaste två åren ger god vägledning. Den ekonomiska obalansen skulle permanentas. När vi efter ett antal svåra år börjat komma till rätta med verkningarna av den förra oljeprishöjningen skulle vi drabbas av ett nytt allvarligt slag. Vi skulle hamna i den ständiga obalansens samhälle. Vi måste alltså inse att Sveriges starka oljeberoende har en djupt allvarlig social och ekonomisk innebörd. Därtill kommer faran av att oljeberoendet kan komma att användas för utrikespolitisk utpressning. En stor oljeförbrukning för också med sig stora miljörisker. Här finns hot mot vår egen och kommande generationers livsmiljö som är mycket påtagliga. Det måste därför enligt folkpartiets mening vara ett huvudmål både för vår ekonomiska politik och för vår energipolitik att minska Sveriges stora beroende av importerad olja. Det gäller för varje regering och under lång tid framåt. Kravet att komma bort från vårt starka oljeberoende visar samtidigt på behovet av kraftigt ökad kapitalbildning inför 1980-talet. Insatser för hushållning med energi i bostäder, industrier och kommunikationer, investeringar i realistiska alternativ till oljan, utbyggnad av nya energikällor som stegvis kan föras in i ett försörjningssystem — allt detta fordrar mycket betydande kapitalinsatser. Stora behov finns också på andra områden. Näringslivet står inför omfattande och långvariga krav på strukturförändringar. Industriinvesteringarna måste öka för att vi skall kunna arbeta oss till balans i våra utrikesaffärer. Samtidigt behöver bostadsbyggandet öka om vi skall undvika en ny bostadsbrist. Inom den offentliga sektorn kvarstår viktiga behov, som t.ex. att klara efterfrågan på daghemsplatser. Av en rad olika skäl måste vi alltså öka sparandet och kapitalbildningen i vårt samhälle. Det blir svårt att klara i de former vi i dag har. Hushållssparandet ligger redan på en hög nivå, och ytterligare stimulanser behövs för att hålla uppe den nuvarande sparkvoten. Socialförsäkringarna, med framför allt AP-fonderna, växer inte som tidigare. Stat och kommun måste öka sitt finansiella sparande, men det möter samtidigt mycket stora svårigheter med det väldigt höga skattetryck som vi redan har. Slutsatsen blir att det är angeläget att en ökad kapitalbildning kan ske ute i företagen. Det är viktigt inte minst för att förstärka en decentraliserad ekonomi. Ett näringsliv med god lönsamhet och hög kapitalbildning kan i högre grad stå på egna ben. Företagsledning och anställda kan då ta mer av eget beslutsansvar, utan att behöva så mycket av direktiv och ekonomiskt stöd från en central byråkrati. Den här analysen har hela tiden varit avgörande för folkpartiets krav på någon form av löntagarfonder med individuell anknytning och som skall motverka och inte förstärka maktkoncentrationen, som skall skydda, men inte undergräva marknadsekonomin. Det är önskvärt att företagen har god lönsamhet och kan utveckla företagssparandet och att riskvilligt kapital söker sig till näringslivet. Men samtidigt är det inte möjligt, eller önskvärt, att ett ökat företagssparande leder till ökade förmögenhetsklyftor. Folkpartiet drev därför fram den statliga utredning som nu arbetar med olika modeller för löntagarnas andel i företagens kapitalbildning. Senast i höstas angav vårt landsmöte viktiga principer som enligt vår mening bör prägla arbetet. Man sade bl.a.: ”En självklar utgångspunkt är att ett system med löntagarfonder ska befästa och förstärka en decentraliserad marknadsekonomi och motverka alla former av maktkoncentration. Systemet bör således underlätta en tillfredsställande kapitalbildning i företagen och motverka fortsatt förmögenhetskoncentration. Systemet ska vidare utgöra ett stöd för den solidariska lönepolitiken och får därför ej komma i konflikt med principen lika lön för lika arbete. Systemet ska bidra till en fortsatt demokratisering av arbetslivet. De mindre företagen bör ej omfattas av systemet.” Vi ser utredningen om löntagarfonder - med hjälp av förslag från organisationer, partier och fristående debattörer — som mycket viktig för att klara kapitalbildning och samhällsutbyggnad för framtiden. Det är utgångspunkten för vår aktiva medverkan i det arbetet. Herr talman! De problem som möter det svenska samhället inför 1980-talet inbjuder inte till lättfärdiga löften eller till enkel demagogi. De kräver tvärtom att politiker och partier öppet beskriver verkligheten sådan den är och hederligt tar ställning i besvärliga vägval. I en demokrati kan vi inte ha som politisk metod att dölja fakta. Vi måste tvärtom bygga på människornas insikt och förmåga att förstå att också svåra beslut måste fattas om vi skall kunna återställa balansen i den svenska ekonomin. Det är min tro att svenska folket är berett att lyssna på en sådan ärlig beskrivning av svårigheter och ta de trots allt begränsade påfrestningar som krävs för att vi också på sikt skall kunna ta vara på Sveriges möjligheter. Vårt mål är att skydda värden som en bred majoritet ger sitt stöd åt. Det gäller värnet om den fulla sysselsättningen. Det handlar om rätten till omsorg om de sjuka och dem som har det svårt. Tryggheten för de äldre är självklar. Jämställdheten mellan kvinnor och män måste vidgas. Och vi skall ha en ekonomi präglad av mångfald och maktspridning. Också i en tid av kärv ekonomi är det för sådana värden vi skall fortsätta att arbeta, därför att de är nödvändiga i ett gott samhälle.

Herr talman! Det var med intresse som jag lyssnade till de uppvisningar i flykt från verkligheten som framför allt herrar Fälldin och Bohman gav. Herr Bohman flydde till det förflutna. Han ägnade — nästan längtansfullt — en massiv del av sitt anförande åt de glada år då herr Bohman fanns i opposition. Han talade om allt som han skulle ha uträttat under åren 1973-1976. Han glömde bara att berätta att skälet till att moderaterna under de åren stod helt isolerade var att de krävde så våldsamma påspädningar i den privata konsumtionen genom sänkning av moms, skatter m.m. att om de kraven hade genomförts, hade det gått mycket illa för den svenska ekonomin. Därmed faller hela herr Bohmans nostalgiska uppvisning. Sedan talade herr Bohman om skatterna som om han hade sänkt dem. Det lovade han ju under de glada dagarna 1973-1976. Men det är ju, herr Bohman, ett s.k. oomkullrunkeligt faktum att det samlade skattetrycket i landet påtagligt har ökat under den tid vi har haft en borgerlig regering. Det brukar herr Mundebo tala om och det kunde väl även herr Bohman säga i stället för att låtsas någonting annat. Ni har omfördelat skattetrycket så att de mindre inkomsttagarna har fått de hårdaste smällarna, men ni har ökat det. Herr Bohman sade inte ett ord om priserna. Under de glada dagarna lovade moderaterna en prisstegring på 596. Det blev 13 96. Hur blir det i fortsättningen? Herr Bohman sade inte heller något om budgetunderskott. Jag minns hur herrar Hjalmarson och Bohman förr i tiden i debatterna sade: Medan denne socialdemokrat talat har budgetunderskottet stigit med si och så många kronor. Skulle jag använda den tekniken så har årets budgetunderskott sedan maj månad stigit med 60 000 kr. i minuten, 1 000 kr. i sekunden. Om detta hade herr Bohman ingenting att säga. Hur skall det likvideras? Vad har det för påverkan på kreditåtstramning, inflation, etc.? Om socialisering hade däremot herr Bohman mycket att säga. I moderaternas husorgan har jag kunnat läsa att vi nu närmar oss öststaternas ekonomiska system. Snart får herr Fälldin åka till Ystad och säga till herr Bohman att han hotar de demokratiska frioch rättigheterna. I en broschyr för ett år sedan där de sex moderata statsråden framträdde för att markera regeringens högerprofil sade herr Bohman: ”Socialiseringsplanerna försvann i papperskorgen redan den 19 september.” Man har i den nuvarande regeringen en förkärlek för papperskorgar, med förlov sagt underliga papperskorgar. Sedan ni lade dessa socialiseringsplaner i papperskorgen har ni förstatligat mer än under någon tidigare period i svensk historia. Det har ofta varit dåliga förstatliganden, men det har förstatligats med liv och lust. Men fly till det förflutna, till de glada löftena, de glada överbuden och moderaternas drömmar! Man kan förstå att herr Bohman är sur och gnällig i dag om man jämför drömmarna och verkligheten. Herr Fälldin flyr på ett annat sätt. Han skryter hejdlöst med hur bra det är i landet. Regeringen är framgångsrik och allt går bra. Men vad är resultaten av denna politik? Jo, produktionen går ned med 2,5 96. Inflationen stiger med över 16 96 på dagligvaror, en rekordnotering. Levnadsstandarden sjunker för framför allt låginkomsttagarna. Vi har jättelika underskott i budgeten och en enorm utlandsupplåning. Vi ökar våra skulder och minskar våra tillgångar. Men allt är bra, säger herr Fälldin, tänk vilken framgångsrik regering vi har. Han säger att det går bra på arbetsmarknaden. Vi har nästan fler sysselsatta i dag än för två år sedan, sade han. Men för två år sedan sade herr Fälldin: Vi skall öka sysselsättningen med 400000 nya jobb, varav 270000 inom industrin. Sedan dess har under den borgerliga regimen antalet industrijobb minskat med 70 000 om jag minns rätt. Framgångsrikt och bra, säger herr Fälldin. Och så flyr han till kärnkraften. Först talar han om industriell expansion, och sedan drömmer han om prognoser som bygger på stagnation och fortsatt lågkonjunktur. Och så fortsätter han att skälla på mig. Men på sätt och vis börjar jag bli led på det. Varför ger han sig inte på sina borgerliga regeringskamrater i stället? Varför ger han sig inte på industrin, som har oförsyntheten att kräva 20 reaktorer? De får ingen del av skället, utan herr Fälldin fortsätter att gräla på socialdemokraterna. Kunde inte herr Fälldin försöka fylla sin roll som regeringschef i stället och ge besked? Hur blir det med pengar till Forsmark 3? Får Ringhals starta? Delar herr Fälldin fortfarande den mening som jordbruksministern, industriministern och han själv gett uttryck för — att vi skall skrota den svenska kärnkraftsindustrin? Står han fast vid löftet att avveckla kärnkraften till 1985? Ja, hur står det till på dagtingarfronten? Vad var det för fel på vad herr Bohman sade om kärnkraft och vad herr Ahlmark sade om oljeberoende? Varför sysslar inte herr Fälldin med att klara ut det med sina regeringskamrater eller med att ge den svenska allmänheten besked i stället för att stå här och harpa på mig? Sedan tillbaka till miljöfrågorna: Vi skapade en hård lagstiftning som gav regeringen alla möjligheter att tränga in i säkerhetsproblemen och att vidta alla åtgärder för att klara kärnkraftens säkerhetsfrågor — atomenergilagstiftningen. Ett omfattande forskningsarbete har visat att det med känd teknik går att klara den slutliga förvaringen i dag på ett tillfredsställande sätt. Så är det. Men hur är det med de hundratusentals kemiska medlen? Redan antalet ämnen skapar kostnadssvårigheter. Och kunskapen om miljöeffekter är begränsad. En regering kan aldrig klara detta. Det är en väldig skillnad mellan en koncessionslagstiftning — som ger regeringen fullständiga kontrollmöjligheter, om den vill använda dem — och områden som kemiska produkter, där samma sak inte går. Och det vet herr Fälldin. Säg hur ni kommer att göra med våra krav som gäller miljön och de kemiska ämnena! Eller är det bara som ett slagträ i energidebatten som detta med andra miljöeffekter är intressant? Ni tog också upp — det gör ni alltid — kostnadsläget. Ni har en lång lista på socialdemokratiska skattehöjningar och kostnadsökningar. Det höll ni på med i fjol också. Då åkte ni land och rike runt och sade: Skandal — socialdemokraterna vill öka bensinpriset med 5 öre litern, det är en orimlig kostnad för näringslivet, för glesbygdens människor osv. Och ni levde på detta i månader. Nu har det gått ett år. Ni tog inte fasta på våra förslag om att i tid stärka budgeten. Nu klipper ni till med fem gånger större höjning, 25 öre. Slut med den agitationen. Ni körde med samma lista i fjol. Det gick tre månader, och sedan klippte ni till med en momshöjning på 3 96. Det där kan man skratta åt nu. Men det är klart att ni måste ha litet svårt att ordna anletsdragen efter alla de skattehöjningar som faktiskt drabbat svenska folket. Vi kan ha olika meningar. Men det allvarligaste är att ni ohederligt förvränger våra förslag — som ledande centerpartister gjort. Det kan man inte tolerera. Jag läste först att herr Åsling varit i Jämtland och sagt att vi skulle ha föreslagit 8 96 högre avgifter för arbetsgivarna än regeringen. Jag trodde det var en missuppfattning. Sedan hör jag till min förvåning, först i radion och sedan nu, att herr Fälldin upprepar detta påstående. Låt mig ta ett enda exempel för att belysa tokigheterna här. Ni ville sänka den allmänna arbetsgivaravgiften med 2 96. Vi sade att det var bättre att använda de 4 miljarderna till planmässiga och medvetna åtgärder för att utveckla industrins slagkraft. Bara 500 miljoner av detta gick ju till exportindustrin. Vi ville sätta in alla de 4 miljarderna på exportindustrin. Sedan sänkte ni i alla fall arbetsgivaravgiften. När vi nu motionerar om den ekonomiska politiken vill vi fortfarande satsa på näringslivets utveckling. Vi accepterar sänkningen av arbetsgivaravgiften som ett faktum och vill i stället ha en strukturavgift som skall sättas in från den 1 juli och som innebär en ökning av lönekostnaderna med 0,7 96 för 1978. Vad säger centern då? Jo, att socialdemokraterna först vill ha 296 i arbetsgivaravgift och ovanpå detta 2 96 i strukturavgift. Ni adderar helt ogenerat, fräckt och osannfärdigt. Jag kunde ta upp andra exempel på samma sätt. Jag ber statsministern att nu utan omsvep förklara här i kammaren att de uppgifter som ni spritt och upprepat här i dag är grovt felaktiga, icke sannfärdiga och av en art som inte får tolereras i en anständig och hederlig politisk debatt. Vi föreslog en strukturavgift. Den innebär en kostnadsökning för företagen på 0,7 96 — jag kommer tillbaka till det strax. Men detta visar var skillnaden ligger. Beträffande kostnader för arbetskraften ligger Sverige på sjunde plats i Europa. Tyskar, schweizare, holländare, belgare, danskar och norrmän har högre arbetskraftskostnader än vi. Men jag frågar: Hur länge skall vi fortsätta i utförsbacken innan ni är nöjda? Vi måste fråga oss vad det beror på att vi har en ganska hög nivå på lönekostnaderna i Sverige och har haft det länge. Det innebär att vi har en hög levnadsstandard och en hög utbyggnad av den sociala tryggheten — därför att vi haft god och billig energi, moderna och utvecklade företag, högt utvecklad produktionskapacitet, väl utbildade, yrkeskunniga och väl organiserade arbetare och tjänstemän och en snabb teknisk utveckling. Vi har fört en ekonomisk politik som skapat en stark ekonomi och sunda statsfinanser. Men vad har hänt under den borgerliga regeringens första år? Energipolitiken är ett kaos. Investeringarna rasar. Regeringen har skapat stora motsättningar gentemot löntagarorganisationerna. Satsningen på teknik och forskning går tillbaka. Budgetunderskottet ökar med en tusenlapp i sekunden. Fortsätter man på det sättet betyder det nedpressning av levnadsstandarden och därmed av kostnadsnivån, vilket också innebär sämre social trygghet. Därför är grundproblemet att skapa ett ekonomiskt underlag för en god levnadsstandard och en fortsatt social reformpolitik. Därför är regeringens passivitet farlig. Därför är er rädsla för offensiva satsningar den största ekonomiska risk vi nu löper. Visst innebär vårt förslag en kostnadsökning på 0,7 96 7 ?/0o—- under 1978, det erkänner vi. Men vinsterna — eftersom vartenda öre går tillbaka till företagen — är desto större. Gå ut till löntagarna, arbetarna och tjänstemännen, och säg: Det blir ingen strukturfond med möjligheter till offensiva framtidssatsningar med löntagarinflytande. Gå ut till företagen och säg: Nu blir det hårda tag på kreditmarknaden för budgetunderskottet är så ofantligt stort. Gå ut till företagen och säg: Ni får inget besked om energipolitiken. Gå ut till byggnadsarbetarna och säg: Det blir ökning av arbetslösheten trots att viktiga investeringar behöver göras och trots att vi behöver bygga fler bostäder. Gå ut till tekniker, forskare och företag och säg: Nu skär vi ned när det gäller forskning och utveckling. Gå ut och säg: Vi vill inte satsa på några utvecklingsbolag, vi behöver inte göra några ansträngningar för att medverka till en utveckling på de områden som socialdemokraterna har tagit upp. Gå ut och säg allt detta, ty det är vad som blir följden om ni avvisar våra konkreta och konstruktiva förslag. Det som ni har att erbjuda i stället är lägre lönekostnader och passivitet. Nu mer än någonsin gäller det att göra offensiva framtidssatsningar. Att avstå från dessa är det som är riskabelt. Det är passiviteten, oföretagsamheten och det borgerliga stillaståendet som skapar de stora riskerna. Allra sist, herr talman, vill jag ta upp en sak, eftersom jag tycker att den är viktig. I moderaternas nya idéprogram står det bl.a.: ”Historien visar hur massan av egendomslösa alltid hotat demokratin och friheten.” Det här är ett oerhört påstående. Det är riktat mot en hel generation inom arbetarrörelsen, de flesta just egendomslösa, som decennium efter decennium kämpade för demokratin mot Gösta Bohmans konservativa företrädare — de verkligen egendomsägande. Det är riktat mot en hel generation av europeiska socialdemokrater, som gett sina liv i kampen mot diktaturen till höger och till vänster. Och det är riktat mot dem som är egendomslösa i dagens svenska samhälle: arbetare, tjänstemän, de sämst ställda. Det är de som enligt herr Bohmans terminologi hotar den svenska demokratin. Det var arbetarrörelsens egendomslösa som tillsammans med liberalerna drev igenom demokratin i vårt land, och vi kommer stenhårt att värna om den. Det kommer vi alltid att göra. Därför måste vi reagera mot den typ av, enligt min mening, djupt skumma tankar som Gösta Bohman och hans idépolitiska grupp ger uttryck för. Gör demokratin den tjänsten, herr Bohman, att skaffa en riktigt stor papperskorg att kasta det där uttalandet i!

Herr talman! Låt mig först säga några ord till Lars Werner, som påstod att jag skulle ha lämnat felaktiga uppgifter om sysselsättningsläget vid det senaste årsskiftet. Jag vill då hänvisa till att arbetskraftsundersökningarna visar att vid årsskiftet 1977 76. Får jag dessutom hänvisa till att det redovisas lägre arbetslöshet nu än vid tidigare konjunkturpåfrestningar under 1970-talet. De uppgifterna lär det inte gå att bestrida; det är ju inte regeringen som sköter den här statistiken, utan det gör offentliga myndigheter. Lars Werner var inne på frågan om bostadsbyggandet och talade om eftergifter till byggnadsdirektörer och andra. Får jag påminna Lars Werner om att en förändring av bostadspolitiken för att stimulera bostadsbyggandet ju inte rimligen kan ses som någon eftergift i det fallet. Här vill jag samtidigt gärna ta upp ett avsnitt i Olof Palmes huvudanförande. Han sade att ytterligare 15 000 lägenheter behöver byggas — det är det antal som socialdemokraterna anger — och det formulerades i talet som ett krav. Vad det är fråga om är att man vill få ner hyrorna i de nya hus som byggs.” På det sättet skulle det bli lättare för kommuner, stiftelser och andra att nyproducera, och naturligtvis är det resonemanget i och för sig riktigt. Socialdemokraterna vill nu åstadkomma detta genom att för 10 96 av produktionskostnaderna sätta in ett ränteoch amorteringsfritt lån. Jag vill då påminna om att regeringens åtgärd innebär samma effekt. Genom att vi sänker räntan på lånen till bostadsbyggandet med 0,5 96 uppnås ju precis den effekt som socialdemokraterna är ute efter. Genom regeringens åtgärd blir hyrorna i nyproduktionen lägre än de eljest skulle ha blivit. Om den ena metoden leder till ökat bostadsbyggande, så gör naturligtvis den andra det också. Svårare än så är det inte. Jag konstaterar alltså att vi är ense om att bostadsbyggandet behöver stimuleras och att vi på båda håll syftar till att få ner hyrorna i nyproduktionen. Vi har också samma syn när det gäller skälen till att öka bostadsbyggandet: det föreligger ett behov av bostäder och ett behov av att öka byggsysselsättningen, och vi får dessutom spridningseffekter inom ekonomin som är av värde. Olof Palme efterlyste också bättre mänskliga kontakter, och i ett avsnitt av sitt anförande redovisade han med inlevelse hur människor slås ut från arbetsliv och samhällsliv. Han kom också in på hur tonåringar upplever sitt liv som monotont och meningslöst och drivs ut till kriminalitet, alkoholmissbruk, narkotikamissbruk osv. Dess värre är det så att ungdomarnas situation i dag i långa stycken är sådan som Olof Palme beskriver, och vi har därför en gemensam uppgift att försöka komma till rätta med detta. Men jag tyckte att Olof Palme glömde en viktig sak i sammanhanget. Är inte dessa problem i stor utsträckning en frukt av 1960-talets samhällsbyggande, av en folkomflyttning som ofta hade ett tvång över sig genom att de regionalpolitiska insatserna var otillräckliga under den tid då investeringslusten var god? Vi fick ju då en massproduktion av betongstäder utan några förutsättningar för mänskliga kontakter, och vi är nu ense om att vi måste sätta in saneringsåtgärder i dessa områden för att förbättra bostadsmiljön. Jag vill påminna Olof Palme om att vi från centern på 1960-talet varnade för sådana effekter. Dess bättre byggs det inte på detta sätt nu. Vi lägger i dag större vikt vid boendemiljön, och vi har på ett helt annat sätt ökat möjligheterna för produktion av småhus och boende i mindre grupper. Detta är ett exempel bland många på aktiva insatser som regeringen gör för att lösa de ungdomsproblem som vi står mitt uppe i. Låt mig här också påminna om de förebyggande åtgärder som vidtas på narkotikaområdet och för att förbättra vården av narkomaner. Jag vill också erinra om den nya alkoholpolitiken, som ju också i hög grad syftar till att lösa dessa ungdomsproblem, och regeringens satsning på fler kvarterspoliser — inte för att få en effektivare övervakning utan just för att med en sådan organisation skapa bättre kontakt mellan samhällets företrädare och de människor vi nu talar om. Allt detta är exempel på insatser som fortlöpande görs för att söka lösa ungdomsproblemen. De problem som Olof Palme här tog upp är oerhört viktiga, det vill jag gärna framhålla. Men när Olof Palme i sin replik går in på min, Per Ahlmarks eller Gösta Bohmans beskrivning av de samhällsekonomiska problemen och den redovisning vi lämnar när det gäller vad regeringen har föreslagit för att lösa dem, då ger han intryck av att stå helt tomhänt. Han radar upp problem som vi är ense om existerar. Vi har redovisat hur vi vill lösa dessa problem, men Olof Palme återkommer till att regeringens enda recept är utlandsupplåningen. Sanningen är ju att också socialdemokraterna måste ha en hög utlandsupplåning. Denna upplåning är det pris vi får betala för att klara de akuta problemen på arbetsmarknaden och få en grund för en fortsatt positiv utveckling. Jag är övertygad om att Olof Palme innerst inne vet lika väl som jag att den gemensamma uppgift som vi har fram till mitten av 1980-talet är att skapa jobb i den storleksordning vi talade om i valrörelsen — 400 000. Det är en förutsättning för att alla som vill och kan ta ett arbete också skall ha den möjligheten. Det är exakt vad jag sade i valrörelsen, och den målsättningen har jag kvar. Sedan detta om lönekostnadernas relativa förändring. Ni motsatte er att Sverige skulle lämna valutaormen. De länder som Olof Palme talar om, som fortfarande tillhör valutaormen, har ju åkt snabbhiss uppåt i internationella jämförelser genom bindning till den tyska marken. Man kan säga att vi sluppit ungefär 6 96 kostnadsökning sedan den 1 september genom att vi sedan dess har vår valuta relaterad till den större korgen, de många länder som vi har handelsutbyte med. Olof Palme talar om koncessionslagstiftningen, som skulle klara det mesta på energins område. Får jag då säga till Olof Palme, kammarens ledamöter och alla andra: Som bekant ställer regeringen i villkorslagen kravet på en helt säker slutlig förvaring av kärnkraftens avfall. Varför vill inte socialdemokraterna acceptera det, när de på det kemiska området vill införa en sådan lagstiftning? Det är det som jag har bett att få ett besked om. Det framgår av formuleringen i villkorslagen att det är ett utomordentligt hårt krav som ställs. Kraftföretagens s.k. KBS-projekt är ett försök att tillgodose kravet för att få ta ytterligare reaktorer i drift. Ingen av oss vet i dag om man har lyckats. Socialdemokraterna glömmer bort kärnkraftsavfallet — jag upprepar det — när de talar om giftigt avfall i övrigt. De bortser också från att kärnkraftens säkerhetsoch avfallsproblem är en internationell fråga. Det är inte bara här i Sverige som man har en seriös granskning av avfallsproblemen. Även på andra håll ställer man ungefär samma krav som vi numera gör. Exempel härpå är Kalifornien i USA. En granskning av läget för upparbetningen av använt kärnbränsle, lagringen av använt bränsle och deponeringen av kärnkraftens högaktiva avfall pågår där f. n. Häromdagen avgav en kommission, som skall lämna sin rapport till den lagstiftande församlingen, sitt utlåtande. I utlåtandet finns en övergripande slutsats om den demonstrerade, beprövade, permanenta och slutliga deponering av kärnkraftens avfall som krävs. Om detta krav uttalar den kaliforniska energikommissionen med fyra röster mot en, att en sådan teknologi inte har demonstrerats, att det är tveksamt att anta att någon kommer att demonstreras före mitten av 1980-talet. Det är alltså inte bara vad jag med mina bristfälliga kunskaper på detta oerhört svåra område säger, utan det är en sakkunnig kommission i USA som säger det.

Herr talman! Jag kan förstå att Olof Palme är irriterad när vi diskuterar skatter. Det är ju alldeles obestridligt att vi i regeringen bedriver en helt annan skattepolitik än den högskattepolitik som vi skulle ha haft i Sverige, om socialdemokraterna suttit kvar i regeringsställning. Olof Palme sade sig sakna Jarl Hjalmarsons beräkningar om statsskuldens tillväxt per minut. Skulle man tillämpa samma sifferexercis på de socialdemokratiska skattehöjningarna för året, som uppgår till 9 miljarder kronor, skulle de motsvara 17 123 kr. i minuten. Herr Palme talade i sin replik i 15 minuter. Det skulle alltså, om man tillämpar samma beräkning, bli 256 845 kr. under den tid herr Palme talade. Så mycket var hans anförande verkligen inte värt. ”De glada dagarnas verklighetsflykt” var det uttryck herr Palme åberopade gentemot mig och mitt parti när han beskyllde oss för överbud och miljardrullningar. Nu förhöll det sig precis tvärtom, Olof Palme. Vi var djupt oroade för framtiden redan i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Vi krävde vid upprepade tillfällen principuttalanden och principbeslut från riksdagen om att utgiftsstegringarna skulle anpassas till tillväxten i ekonomin. Jag vet att det är svårt att genomföra sådana beslut, men EG har gjort det. Vi krävde detta, och när vi lade fram förslag om det blev vi hånade. Man gjorde sig löjlig över oss. När vi varnade för utvecklingen, vad fick jag höra då, i debatt efter debatt från Olof Palme? Jo, Gösta Bohman svartmålar, han är svartmålningens mästare. Anledningen till att vi inte var med i Hagauppgörelserna var att vi förutsåg riskerna med Hagapolitiken. Det var därför vi ställde oss utanför. De skattesänkningar som vi krävde var ett led i en aktiv konjunkturpolitik, och vi syftade därmed till att få ned den höga marginalskatten, som i sin tur drev på lönehöjningarna. De skattesänkningar vi lade fram förslag om skulle, det var vår avsikt, leda till återhållsamhet i lönehänseende. På det sättet skulle vi bringa ned takten i de nominella löneökningarna, som i sin tur skapade inflation. Detta har sedan fullföljts av regeringen. När man går igenom vad vi skrev i våra motioner dessa år kan man konstatera hur rätt vi hade. Jag vet att detta att ha rätt inte är någonting att skryta över, men ändå känns det behagligt att konstatera att man inte hade fel. Jag skall be att få citera vad vi skrev exempelvis med anledning av finansplanen 1976, i januari månad: ”Som framgått av denna analys av de ekonomiska utsikterna under 1976 är” vi allvarligt oroade inför den närmaste framtiden. 1976 har förutsättningar att bli ett för det svenska folkhushållet mycket dåligt år med minskad totalproduktion, stigande arbetslöshet, fortsatt snabb inflation och en otillräcklig investeringsutveckling. Underskottet i bytesbalansen kan förväntas bli av samma storleksordning som under 1975.” — Det blev som bekant ännu större. Det här kallades även då för svartmålning, och inte för verklighetsflykt. Däremot var det verklighetsflykt och grov osanning att utfärda den deklaration som Olof Palme stod för i oktober månad 1976, där man talade om att den svenska ekonomin var stark. Det var den deklaration som jag nyss läste upp — ett uttryck för det dukade bordets filosofi. Vem hängav sig åt verklighetsflykt och falska skildringar om inte socialdemokraterna? Oss kan ni inte anklaga för detta. Sedan suger Olof Palme liksom socialdemokratiska talare i gemen på prisutvecklingen under året som på en söt karamell. Att prisstegringen blev dubbelt så hög som vi förutsåg i januari beror på att vi, på grund av era tidigare politiska missgrepp, tvingades lägga om politiken. Vi befann oss alltså i valet mellan att ta den bittra medicinen och lägga om politiken — med konsekvenser i prishänseende -— eller att låta den gamla politiken fortsätta, med utomordentligt allvarliga konsekvenser för Sveriges ekonomi. Hade socialdemokraterna fått råda hade vi nu — jag upprepar det på nytt — haft 20-25 96 högre kostnadsläge i Sverige. Nu medger jag gärna att det inte är lätt att sia om priser, och det skulle vara nyttigt för herr Palme att tänka igenom hur det gick med era spådomar på den tiden ni förutsade prisutvecklingen. 1970 förutspåddes i finansplanen en prishöjning för det året på 3,5 96. Det blev 7 96. 1971 förutspåddes 3 å 4 96 — det blev nära 8 96. 1972 räknade man med 4 96 — det blev nära 6 96. 1973 förutspåddes knappt 5 96 — det blev nära 8 96. 1974 var det bättre, då gick det ungefär jämnt ut. 1975 förutspådde ni 8 26 och det blev 10 96. Räkna fel - om man nu skall tala om felräkning — kan tydligen fler göra. Vi menar att vi inte räknade fel. Prishöjningarna blev följden av en omläggning av politiken som var helt ofrånkomlig. Sedan vet vi alla att Olof Palme är en mästare i att rycka ut satser ur sitt sammanhang och att sedan spela upp ett indignationsnummer kring detta och att misstolka. Vi anklagar verkligen inte någon för att ha varit emot demokratin, varken här eller i andra länder. Vad vi säger i vårt programutkast, som Olof Palme syftar på, är — ett faktum som jag inte tror att någon enda kan förneka — att ett samhälle där människorna är utarmade, där människorna berövas det som de äger, inte blir ett tryggt och stabilt samhälle. I ett sådant samhälle kan det bli svårt att upprätthålla demokratin. För oss är slutsatsen självklar: Man bör sprida ägandet, bredda välfärden och minska klyftorna mellan människor i samhället. Jag har svårt att förstå att man kan polemisera mot de tankegångarna, om man inte enbart är ute för att förvränga. Sedan skulle jag liksom Per Ahlmark vilja stryka under det anmärkningsvärda i — det är kanske det allvarligaste exemplet på verklighetsflykt — att ni « undviker att tala om den grundläggande orsaken till våra bekymmer, nämligen det svenska kostnadsläget, och bagatelliserar svårigheterna på det sätt som Olof Palme gjort här i dag. Han sade: ”Man skyller på att lönerna är för höga. Men enligt tillgänglig statistik ligger Sverige nu på sjunde plats i Europa när det gäller arbetskraftskostnader.” Jag vet inte vilken tillgänglig statistik det är Olof Palme hänvisar till. Enligt en viss ofullständig och delvis föråldrad statistik som jag har sett ligger Sverige på sjätte plats. Men de siffrorna är alltså inte riktiga. Jag skall därför — och för herr Palmes upplysning och, hoppas jag, till hans uppbyggelse — läsa in de rätta siffrorna i kammarens protokoll. Låt oss göra en jämförelse av det relativa kostnadsläget per producerad enhet — det är det som är det intressanta — mellan Sverige och genomsnittet av korgvalutorna. Om vi sätter det vägda genomsnittet till 100 var Sveriges läge Rankar vi de olika länderna kan vi konstatera att Norge gått om oss. Norge har det alltså sämre i dag. Om Sverige ligger på 100, ligger Norge på 103. Men alla andra länder ligger minst 20 96 under Sverige. Västtyskland ligger på 82, Storbritannien på 42. Det är den rätta listan. Nu har det blivit bättre här i Sverige. Vad det nu gäller för oss är att få fart på produktiviteten och utnyttja den överkapacitet vi har. Då skall våra problem lösa sig. Det är min övertygelse att det kommer att lösa sig. Men man skall också vara på det klara med att det finns en eftersläpande effekt när man har förlorat marknadsandelar. Att vi fortfarande förlorar vissa marknadsandelar beror på vad som hände åren 1975-1976. När man sedan börjar få ordning på valutavärdet och på kostnaderna tar det åtskilliga år innan man kommer i kapp utvecklingen. Det är därför den process vi nu är inne i kommer att ta en tid. Jag vill till sist ännu en gång understryka — det tror jag också Per Ahlmark och statsministern gjorde — att när vi påvisar de höga lönekostnaderna så är detta inte någon anklagelse mot löntagarna eller löntagarnas organisationer.

Herr talman! Som jag sade finns det i och för sig en hel del att ta fasta på i det socialdemokratiska alternativet till regeringens budget. Det hänger samman bl.a. med att oppositionen har passat på att föra fram förslag i frågor som man vet att regeringen just nu överväger, t.ex. om en förstärkning av Investeringsbankens resurser, ökat stöd till teknisk forskning och utveckling och några viktiga åtgärder för Norrbotten. Också i beskrivningen av vad det socialdemokratiska alternativet leder till finns det en viss ökad realism. Man tycks medge att inte heller de socialdemokratiska förslagen skulle innebära ett mindre underskott i bytesbalansen. Man godtar att den privata konsumtionen måste hållas tillbaka och t.o.m. minska något i år för att vi skall klara centrala mål för vår ekonomiska politik och för att vi skall kunna vara solidariska med och värna om de mest utsatta. Men i tre centrala avseenden menar jag ändå att socialdemokraterna vägrar att se klart, och ingenting i Olof Palmes senaste inlägg tydde på något omtänkande. Det första är naturligtvis kostnadsutvecklingen. Inget tvivel råder längre om att vår alltför snabba kostnadsutveckling 1975 och 1976 är den centrala förklaringen till att Sveriges ekonomiska svårigheter har blivit så omfattande och underskottet i bytesbalansen så stort. För ett år sedan pekade oppositionen på att varusammansättningen och länderfördelningen för svensk export var förklaringsgrunderna. Men sedan dess har bl.a. konjunkturinstitutet visat att de här andra orsakerna har verkat åt olika håll och i stort sett tagit ut varandra. Kvar står kostnadsutvecklingen som en avgörande förklaring till våra problem i kombination med den dåliga konjunkturen. Nästan dagligen kan man också läsa i dagstidningar och fackpress hur devalveringarna och de andra kostnadssänkande åtgärder som regeringen har vidtagit kraftigt har förbättrat konkurrensläget för svenska företag. De som praktiskt är ute och säljer svenska varor i konkurrens med andra länders företag vet det. Varför skall man då försöka förneka den verkligheten? Hur många tänkvärda förslag man än kan föra fram när det gäller statliga investeringar kvarstår ändå detta faktum, att med den politik som socialdemokratin har förespråkat i opposition skulle svensk industri i dag kämpa med minst 20 926 högre kostnader i förhållande till våra konkurrentländer än den nu gör. Jag vet inte om Olof Palme förnekar detta, men det är bara att titta på förslagen och politiken. I maj 1977 föreslog oppositionen att arbetsgivaravgiften skulle höjas med 2 96 i stället för höjd moms. I sin skattemotion i höstas föreslog oppositionen att socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen skulle höjas med 0,5 96. Oppositionen har gått emot den generella sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 96 som genomfördes den 1 januari 1978. För vissa andra grupper har oppositionen föreslagit ytterligare skärpningar: för egenföretagare en barnomsorgsavgift på 1,3 96. För arbetsgivare i inre stödområdet inklusive stora delar av Norrbotten har man gått emot den särskilda sänkningen med 2 96. Och framför allt har man sagt nej till devalveringar och varit emot att vi har lämnat valutaormen. Bara detta senaste utgör minst 15 96 av kostnadsläget. Tillsammans med det andra innebär det att kostnaderna hade blivit minst 20 96 högre om man hade fört den politik som oppositionen har förordat. För vissa områden och vissa grupper hade det blivit ännu större skillnad mellan det kostnadsläge som regeringen har förordat och det kostnadsläge som vi hade haft om socialdemokratin hade fått bestämma. Frågan blir då: Om vi hade fått den här väldiga höjningen av kostnaderna för svenska varor i stället för de kostnader som vi har till följd av regeringspolitiken, skulle det ha underlättat investeringar, export och sysselsättning? Enligt min mening är det alldeles självklart att det är precis tvärtom. Det skulle ytterligare ha urholkat lönsamheten, kapacitetsutnyttjandet och investeringsviljan. Det skulle ha försvårat exporten liksom konkurrensen med importen. Det skulle ha lett till fler utslagna företag och mindre jobb i industrin. Den andra punkten är skattesystemet. I oppositionens alternativbudget tillgodoräknar man sig 2 miljarder kronor som följd av ett nej till inflationsskydd. Det kan bara innebära endera av två saker. Antingen tänker man sig att ingenting skall göras i fråga om den statliga inkomstskatten för 1979; inflationen skall få skärpa skattetrycket medan regeringen och riksdagen passivt ser på. Eller också vill man ha nya provisorier, finansierade med ytterligare höjda arbetsgivaravgifter. Vilken av dessa båda möjligheter pläderar ni för när ni anser er kunna få in 2 miljarder kronor mer än regeringen på statlig inkomstskatt första halvåret 1979? Oppositionen låtsas som om inflationsskydd och sänkta marginalskatter mest är till för några få rika — det fanns klara antydningar om det i Olof Palmes anförande. Så är det ju inte alls. Det är de många människorna i de vanliga inkomstlägena som hamnar i en hopplös situation när två tredjedelar eller mera av en löneökning genom ett extraknäck eller ett skifttillägg går bort i skatt. Inser inte oppositionen hur förödande det är för skattemoralen, för de fria avtalsrörelserna och för kostnadsutvecklingen, om den enskilde löntagaren bara får ut 300 kr. när arbetsgivaren betalar 1 500 kr.? På andra områden är vi ense om att människor bör få mera att säga till om när det gäller förhållanden som nära berör dem. Varför motsätter ni er ett skattesystem som gör att den enskilde löntagaren med sin egen insats kan påverka sin ekonomi? Den tredje frågan är hur vi åstadkommer satsningar för framtiden. Socialdemokratin vill nu ge intryck av att man i motsats till regeringen vill göra offensiva satsningar. Det är en falsk bild. Skillnaden finns framför allt i denna fråga: Vilka är det som kan se klarast vad det är värt att satsa på för framtiden, vad som går att sälja och vad som kan ge exportinkomster på 1980 talet? Socialdemokratins svar är ganska klart: Det är den centrala statliga byråkratin, och det är ledningen för en strukturfond. Vårt svar är: Staten har ingen överlägsen förmåga att se in i marknadsförhållandena i framtiden. Det är klart att vi måste gå in och ge stöd åt viktiga branscher i krislägen — såsom vi gjort när det gäller handelsstål, specialstål och teko — och ge chansen till en rationalisering och bättre konkurrenskraft för framtiden samt se till att en nödvändig neddragning sker i socialt acceptabla former. Men vi måste också satsa på att skapa ett gynnsamt klimat för nyföretagen, för mindre företag, för teknisk forskning och utveckling samt för nysatsningar. När det klimatet finns där bör man i mycket stor utsträckning överlåta åt de många människorna i många företag runt om i landet, som kan sin bransch och sina marknadsförhållanden, att utveckla de produkter och de idéer som kan ge Sverige exportinkomster och nya arbetstillfällen. Också enskilda företag och personer kan förvisso göra misstag och mycket allvarliga misstag. Men verkningarna av misstagen blir betydligt mindre än om staten satsar politisk prestige på osäkra jätteprojekt typ Stålverk 80. Närheten till verkligheten och marknaden garanterar mera realism och initiativ som kan nå framgång. De gångna åren är fyllda med stora socialdemokratiska ambitioner att via statsapparaten hitta de s.k. spjutspetsarna in i framtiden. Men de här åren är lika kantade med misslyckanden i dessa ansträngningar. När socialdemokraterna nu i opposition fortsätter på samma väg är det inget fräscht grepp för morgondagen. Det är en övertro på centrala institutioners möjlighet att ensamma lösa problemen. Det är en övertro som vi inte kan bygga framtiden på.

Herr talman! Jag måste tyvärr börja med något trist som jag hade velat slippa. Vi har en oerhörd snedfördelning i debattiden. Detta kunde inte förutses när vi fastställde riksdagsordningen, och den beror på att så många borgerliga statsråd nu vill tränga sig fram i debatten. Ni har tre gånger så lång tid som vi socialdemokrater i den här första omgången — vi har kanske 15 96 av debattiden och nästan hälften av mandaten. För att i någon mån mildra detta gjorde vi fjol upp om att i den första debattomgången skulle ytterligare en socialdemokratisk talare delta med 15 plus 6 minuter. Vi utgick ifrån som någonting självklart att vi i år skulle följa ”the same procedure as last year” — samma procedur som i fjol — som det heter i en sketch som vi brukar se i televisionen på nyårsafton. Så har inte blivit fallet. Ni talar här maktspråk — det blir ingen mer socialdemokratisk talare i den här omgången. Ingvar Carlsson och jag hade tänkt dela upp den här debatten litet grand. Det kunde på det sättet bli mer intressant för lyssnarna. Jag tror att ni hos väljarna förlorar på det här maktspråket. De förstår att det beror på en känsla av osäkerhet hos regeringen att ni vill kapa åt er så mycket debattid som möjligt för att ge åtminstone ett optiskt intryck av övertag. Eftersom Ingvar Carlsson har för avsikt att ställa vissa frågor om energipolitiken, som ni är rädda för, så kommer ni för att slippa svara på dem att springa ut ur kammaren så fort han äntrar talarstolen. Det är ett slags småskuret maktspråk ni ägnar er åt, en småsint taskighet i den politiska debatten. Jag tycker det är synd att Per Ahlmark, som har talat så mycket om mänskliga kvaliteter i dag, skall behöva råka ut för att medverka i denna småsinthet och detta maktspråk. Ni har talat en halvtimme vardera och kommer väl att tala ytterligare en halvtimme, medan jag har sex minuter på mig för replik. Det är inte möjligt att hinna säga så mycket på den tiden. Det är en sanering av den politiska debatten att herr Fälldin icke upprepar sitt räknestycke om arbetsgivaravgifterna, och han kan knappast heller göra det i sin nästa replik. Han tog inte avstånd från det, han tog inte ens upp det och därför är det borta. Vi står fast vid att det är en skillnad på 0,7 96 i fråga om de kostnader som läggs på företagen. Jag förnekar bestämt de 20 96 som Per A hlmark talar om. Jag påstår att vår politik i dess helhet icke hade inneburit ett högre kostnadsläge för den utlandskonkurrerande exportindustrin och hemmamarknadsindustrin. Men jag har ingen chans att hinna visa det nu. Till herr Fälldin, som vill partipolitisera detta med ungdomsproblemen, vill jag säga att problemen för den arbetslösa ungdomen i Pajala är precis lika stora som för den arbetslösa ungdomen i Stockholm. Vad man kan säga är att ni lurar ungdomen genom att tala om dessa 400 000 nya jobb, som inte har kommit. Jag tog de Hjalmarson-Bohmanska räkneexemplen som ett avskräckande exempel på hur man inte skall hålla på. Men den verkligt allvarliga frågan, som jag ställde till herr Bohman, var hur ni skall hantera detta väldiga budgetunderskott så att det inte leder till en orimlig kreditransonering och ett orimligt inflationstryck. Men jag fick inget svar. Ni har mest gnällt på oss socialdemokrater och inte svarat på en enda av mina frågor — förhållandena i Kalix, energipolitiken, budgetunderskottet och annat. En sådan här debatt innehåller mycket av det vanliga käbblet, som folk brukar säga. Men i grunden, herr talman, så gäller den djupt allvarliga ting. Vi är inne i en utveckling som för de många människorna innebär en sänkt levnadsstandard med väldiga prisstegringar. Vi suger på prisstegringarna som en söt karamell, sade Gösta Bohman. Nej, prisstegringarna är en ovanligt sur kyss för landets hushåll och framför allt för de lägre inkomsttagarna. Vi har ett läge med ökande arbetslöshet. Det går inte att säga som Thorbjörn Fälldin, att allt är väldigt bra, för det är inte bra att tiotusentals ungdomar går arbetslösa. Ni begär uppoffringar av svenska folket, men man haren känsla av att det inte är någon mening med dem om de bara leder till att investeringarna och framtidsbygget samtidigt rasar samt våra skulder blir allt större och våra tillgångar allt mindre. Jag säger inte detta för att kverulera, utan mina siffror är hämtade direkt ur regeringens finansplan. Situationen är alltså ganska allvarlig, och för att råda bot på den är det viktigt vilken politik man företräder. Det går i dag också något av en klar skiljelinje i svensk politik. De borgerliga partierna har en tro på att om man bara ökar företagens vinster tillräckligt mycket så ordnar sig allting till det bästa — inte 1977, inte 1978 men kanske 1979. I en värld där kapitalismen genomgår sin värsta kris sedan 1930-talet sätter den borgerliga regeringen ensidigt sin tillit till de självläkande krafterna hos samma kapitalism. I denna värld tycks det inte finnas plats för andra insatser från samhällets sida än att förse företagen med kapital. Och i denna värld ges ingen annan uppgift åt löntagarna än att vara återhållsamma, samtidigt som ni i praktisk politik ökar de sociala klyftorna genom att levnadsstandarden sjunker mest för de lägre inkomsttagarna, och det är en högerinriktad politik. Mot detta står socialdemokratins program för att snabbt vända den nedåtgående utvecklingen och lägga grunden för 1980-talets sysselsättning och samhällsbyggande. För det krävs ett hårt arbete, ett arbete i solidaritetens tecken, ett arbete som inte bara väcker till liv de skapande krafterna i vårt näringsliv utan också tar till vara den vilja till förnyelse som finns på alla nivåer bland de anställda. Det är deras jobb och trygghet det gäller. Er politik tillhör historien. Er politik innebär stillastående och tillbakagång. Vår politik anvisar en väg i framtiden, en väg som kan bryta stagnationen och återskapa det trygghetens samhälle som vi nu håller på att förlora. När talmannen nu slår med sin klubba i bordet, har jag bara haft några minuter för att utveckla detta. Det må vara inledningen till den borgerliga halvtimme som nu förestår. Men detta faktum förminskar inte den innehållsmässiga och ideologiska styrkan i vårt alternativ.

Herr talman! Till Lars Werner vill jag säga att det är klart att man kan göra de ekonomiska problemen hur enkla som helst för sig, om man bara har att stå och resonera om åtgärder men inte behöver genomföra dessa. Jag undrar vad det hyresstopp som Lars Werner rekommenderar — utan alla andra åtgärder — skulle betyda för kommunerna. Lars Werner opponerar mot att vi samtidigt med att vi genomför lättnader för nyproduktionen efter hand kommer att ta ut litet högre hyror i det allra äldsta beståndet. Alternativet är ju, Lars Werner, att mer och mer av skillnaden mellan ränteläget ute i allmänna marknaden och den ränta staten tar ut skulle betalas via skattsedeln. Det går bra att föreslå något sådant, men när det sedan blir fråga om att ta ut skatter så har Lars Werner lika litet uppfinningsrikedom som de flesta andra för att kunna klara det skatteuttaget. Glöm inte sådana här väsentligheter, Lars Werner! Jag vet inte för vilken gång i ordningen som Olof Palme klagar över debattordningen här i kammaren. Vi har medgivit från regeringspartiernas sida att förändringar behöver göras, och det har gjorts ordentliga förändringar. Låt mig påminna om — kammarens ledamöter behöver jag inte påminna men allmänheten måhända — att medan vi hade en socialdemokratisk regering så hade vi partiledare efter huvudanförandena en replik på 6 minuter och en på 3 minuter. Vi sade att detta är en orimlig ordning, och nu har man kommit fram till att Olof Palme och Lars Werner har en första replik icke på 6 minuter utan på 15 minuter och en andra replik inte på 3 minuter utan på 6 minuter. Om vi ser på själva debattiden och räknar bort huvudanförandena — de är ju lika långa — finner vi att Lars Werner och Olof Palme har 21 minuter och vi andra har 20 minuter enligt den nya ordningen. Vi har inte satt den sista och den absoluta gränsen. Partiledarna har inte varit med i överläggningarna den här gången, och jag hänvisar till de kontakter som har förekommit mellan gruppledarna här i kammaren. Jag tycker det är rimligt att detta klaras ut på den nivån, och man har förklarat att man är beredd att fortsätta överläggningarna. Ett socialdemokratiskt ändringsförslag lär ha kommit i dag på morgonen, men då ändrade man inte det man kommit överens om tidigare i veckan. Låt mig säga detta, så att det inte framstår som om vi från regeringspartiernas sida skulle önska sätta oppositionen i ett alldeles ohållbart debattläge. Får jag göra det tillägget också att jag inte är säker på att framgången i debatten är beroende på hur många minuter och hur många talare vederbörande parti kan ställa upp med. Och nog är det slöseri med debattiden att så ofta som Olof Palme gör det utnyttja snävt tilltagna minuter med att klaga över själva debattordningen. Den lista jag har gjort över de sex resp. åtta procenten irriterar — jag har förstått det — Olof Palme. Listan redovisar alltså skilda ståndpunkter, såsom de kommit till uttryck genom omröstningar här i kammaren mellan socialdemokratin å ena sidan och regeringen å andra sidan när det gäller uttag av arbetsgivaravgifter av olika slag. När jag får besked om att socialdemokratin numera ansluter sig till regeringens uppfattning skall jag omedelbart göra motsvarande korrigering i min lista och i min addition.

Även Per Ahlmark har varit inne på detta. Det gäller: Hur skall vi klara solidariteten människor emellan i ett samhälle där tillväxten är låg? Detta är naturligtvis ett mycket viktigt område. Får jag säga: De löften som är utställda till pensionärerna, till de sjuka, till de handikappade skall vi naturligtvis stå vid. Men det är å andra sidan produktionens och produktivitetens utveckling som lägger grunden för vilken total konsumtionsnivå vi kan hålla i landet. Det råder stor enighet om att vi står inför uppgiften framöver i tiden att öka sparandet, och det måste till dels ske på konsumtionens bekostnad. Det är den uppgiften vi står inför. Här redovisas olika metoder — en diskussion som är angelägen och som vi får föra många gånger.

Detta har vi från regeringen sagt klart och tydligt i redovisningen inför riksdagen och inför allmänheten. Vill man slå vakt om solidariteten är det ju min och din skyldighet som är i aktiv ålder att göra denna uppoffring för att klara de utställda löftena till de äldre och de svaga. Motverka inte den fina solidaritet som finns i det svenska samhället genom att gå ut och påstå att den uppoffring som krävs är ett uttryck för medveten vilja från regeringen att hålla nere standarden för löntagarna! Att föra ut ett sådant budskap är att sätta in grundskott mot solidariteten i det svenska samhället.

Herr talman! Ibland har Olof Palme ett nästan obegripligt snabbt fotarbete eller han är ibland, om vi skall tala kavallerispråk som kanske passar herr Palme bättre, ovanligt snabb på volten. Ena stunden står nämligen herr Palme här i talarstolen och ironiserar och säger: Regeringen socialiserar mer än någonsin, titta vad ni socialiserar! Ett par minuter senare står Olof Palme i samma talarstol och säger att regeringen förlitar sig helt på de självläkande krafterna och på en hård kapitalism. Ni kan ju bestämma er för vad ni tycker. Då blir det betydligt lättare för oss att replikera, och kanske blir det också lättare för herr Palme själv att argumentera med någon logik. Men herr Palme ställde också, såvitt jag förstår, en allvarligt menad fråga till mig. Sådant händer ju. Hur kommer ni att hantera dessa väldiga budgetunderskott, frågade herr Palme och menade att han inte fått något svar på den frågan. Ni flyr den frågan, påstår han. Nej, vi flyr verkligen inte. Svaret har herr Palme själv om herr Palme har de ekonomiska realiteterna klara för sig. Vi har ingalunda bestritt att budgetunderskottet är stort. Tvärtom framgår det alldeles klart av både finansplanen och budgetpropositionen att vi tycker att Sverige är inne i en oroande utveckling. Men när man gör en bedömning av de stora budgetsaldona, skall man naturligtvis ta hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna. Och då måste man se på hela den offentliga sektorn. Då kan man konstatera att vi 1977 faktiskt hade ett överskott på några miljarder, men det kommer att förbytas i ett underskott på några fler miljarder under innevarande år. Vidare skall man frånräkna sådana transaktioner, inkomstöverföringar och investeringar, som innebär att man så att säga för över finansiellt sparande från den statliga sektorn till företagssektorn. Räknar man bort de transaktionerna, kommer man ned på betydligt hyggligare nivåer. Men även de är höga. Det är naturligtvis ingen tröst för oss här i Sverige att peka på att andra länder har det ännu värre. Danmark, Norge, Storbritannien och Japan har betydligt större budgetunderskott än Sverige. Men vårt läge beror ju delvis på den automatik som byggts in i det svenska utgiftssystemet, vidare på den kris som vi nu är överens om existerar. Utgifterna och budgetunderskottet grundar sig också i stor utsträckning på detta. Orsaken är framför allt, och det är det som jag bedömer vara det allvarligaste, att tillväxten i den svenska ekonomin ligger under noll. Gunnar Sträng och Olof Palme minns väl våra debatter här i kammaren, när vi från vår sida strök under tillväxtens betydelse för samhällsekonomi och statsfinanser. Ni var inte alltid med i svängen när vi påpekade detta. Nu är det kanske bättre ställt i det avseendet. Men när herr Palme nu frågar hur vi skall hantera detta, som vi självfallet har huvudansvaret för, kunde jag kanske tillåta mig nöjet att returnera frågan: Hur vill ni hantera detta? Jag har inte fått något konstruktivt recept från er. Men jag skall inte ställa den frågan. Jag upprepar att vi har huvudansvaret. Med tanke på att Olof Palme så intensivt går till angrepp kunde det vara bra om herr Palme själv hade något att ta fram ur sin ryggsäck. Vi kunde då också konstatera att den budgetförstärkning ni säger er åstdkomma i stor utsträckning är ett sken. Herr Palme missförstod mig på en annan punkt, men det kan ju hända att jag uttryckte mig vårdslöst. Jag har naturligtvis aldrig någonsin menat att man suger på prisstegringar som på en söt karamell. De är en besk karamell. Vad jag däremot har sagt är att socialdemokraterna utnyttjar den omständigheten att prisstegringarna 1977 blev 13 96 mot de i runt tal 6 96, som vi förutspådde, för att hoppa på oss politiskt. Man använder detta politiska tillhygge som en söt karamell, och det var det jag menade — ingenting annat. Jag skall också gå in i debatten om de socialdemokratiska förslagen till avgiftshöjningar för landets näringsliv. Man kan naturligtvis räkna litet olika, men jag skall vara så välvillig som jag kan mot socialdemokraterna. Då blir min fråga: Om socialdemokraterna hade haft regeringsmakten, skulle ni då inte från den 1 januari 1977 ha höjt arbetsgivaragifterna med 1,5 procentenheter — det lade ni ju fram förslag om — för att finansiera skatteomläggningen? Och skulle ni inte den 1 januari 1978 ha höjt arbetsgivaravgifterna med ytterligare 0,5 procentenhet för att finansiera den nya skatteomläggningen? På de punkterna kan ni väl i all rimlighets namn inte ha ändrat er. Och skulle ni verkligen, om ni hade suttit i regeringsställning, ha sänkt den allmänna arbetsgivaravgiften med 2 26? Jag menar, Olof Palme, att inte någon tror att ni skulle ha gjort detta. Räknar man bara ihop dessa poster, kommer man med en mycket välvillig kalkyl — jag tar inte hänsyn till en del andra avgiftshöjningar som ni har föreslagit — upp till 4 96. Lägger man sedan till de två procenten i det inre stödområdet, blir det åtminstone där 6 96. För små och medelstora företag skulle ha tillkommit en barntillsynsavgift för egenföretagare om 1,3 96 och ett minskat grundavdrag vid beräkning av den allmänna arbetsgivaravgiften för egenföretagare — 18 000 kr. i stället för 30000 kr. Man hade vidare behållit den för mest kvinnor ofta djupt diskriminerande s.k. tredjedelsregeln vid beskattningen av makar i familjeföretag. Vidare skulle kapitalbeskattningen inte ha lindrats för de familjefö retag som spelar så stor roll för näringslivet i våra glesbygder och för förnyelseverksamheten och tillväxten i vår ekonomi. Detta hade varit summan av kardemumman enligt en för socialdemokraterna mycket välvillig tolkning.

Herr talman! Jag skall glädja Olof Palme med att inte säga ett enda polemiskt ord om oppositionen utan bara redovisa några saker, som jag tror att vi är helt överens om. Får jag bara först citera två meningar, som är helt korrekta, ur den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen. De har följande lydelse: ”Vid utgången av år 1977 var 1,8 procent av arbetskraften arbetslösa. Vid en jämförelse med flertalet västerländska industrinationer framstår detta som ett mycket lågt tal.” Jag kan helt instämma i vad som sägs i den socialdemokratiska partimotionen på den punkten. Ett skäl till den verkligheten är naturligtvis den arbetsmarknadspolitik som vi har och som vi i de allra flesta stycken är överens om. Den har aldrig tidigare satts på så hårda prov som under denna långa och djupa lågkonjunktur. Aldrig tidigare har så många människor för sin trygghet varit beroende av arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är inte bra att det skall behöva vara så, men det är ett faktum. Arbetslösheten hade inte kunnat hållas tillbaka på den internationellt sett så låga nivå som vi har utan mycket stora insatser för arbetsmarknadspolitiken. Vi har icke tvekat att sätta sysselsättningen främst i vår politik. Jag kan försäkra att dessa ansträngningar inte kommer att mattas. Vi ser fortfarande bara mycket svaga tecken på en uppgång i ekonomin. Först mot slutet av året kan vi i bästa fall räkna med att en ekonomisk uppgång kommer att sätta spår på arbetsmarknaden. Vi räknar därför med och planerar för att de arbetsmarknadspolitiska insatserna måste vara av stor omfattning under hela 1978. Mest bekymmersamt är naturligtvis läget på byggarbetsmarknaden. Regeringen har vid flera tillfällen tagit beslut som ökat aktiviteten i byggandet. Statliga byggen har tidigarelagts, statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten har höjts, igångsättningen av bostadsbyggandet har drivits på. Senast i december tog regeringen beslut om igångsättningen av byggprojekt som ännu inte i sin helhet har fått genomslag på sysselsättningen. Nu har vi från arbetsmarknadsverket nyligen fått en ny bedömning av läget på byggarbetsmarknaden. Läget är mycket besvärligt. AMS räknar därför med och arbetar med att undersöka möjligheterna att ännu en gång tidigarelägga statliga byggprojekt av olika slag. Vi räknar med att få resultatet endera dagen. Som ett led i regeringens beredning av vad som nu behöver göras ytterligare kommer byggsysselsättningsdelegationen att sammanträda i morgon. Delegationen är som bekant regeringens organ för samråd med parterna på byggarbetsmarknaden. Också för arbetsmarknaden i övrigt är beredskapen för ytterligare insatser hög. Utöver de kända problemen för nytillträdande ungdomar på arbetsmark naden finns en ökad risk för att redan anställda varslas om uppsägning eller permittering. Därför har arbetsmarknadsstyrelsen redovisat vilka behov av förstärkningar som styrelsen finner nödvändiga. Volymen av beredskapsarbeten behöver sannolikt höjas. 40 000 personer har sin sysselsättning ordnad genom beredskapsarbete. AMS gör bedömningen att ytterligare 10 000 beredskapsarbeten kan behövas. Drygt hälften av dem som nu har beredskapsarbete är under 25 år. Det har alltså varit en effektiv väg att skapa jobb åt ungdomar. Kapaciteten i den reguljära arbetsmarknadsutbildningen är i stort sett utnyttjad. Utbildningen kan emellertid öka genom att ännu mer av den förläggs till arbetsplatsen och genom att staten köper upp den utbildningskapacitet som finns i företagen. Vi kan nu konstatera att utan företagsutbildning hade arbetslösheten varit långt större. Utbildningen i företag har under vissa perioder förra året berört omkring 50 000 människor. Utan denna möjlighet hade de för längre eller kortare tid varit arbetslösa. Företag som inte har sysselsättning för alla anställda kan få 75 96 bidrag för den övertaliga arbetsstyrkan om man anvisar arbete vid sidan om ordinarie produktion. För stålföretagen finns denna hjälp fram till 1980. En annan väg att tillfälligt hålla sysselsättningen i företagen uppe är att tidigarelägga statliga och kommunala industribeställningar. Det är ett verksamt medel som regeringen har använt under 1977. Arbetsmarknadsverket gör nu bedömningen att nya sådana beslut är nödvändiga. Arbetet i departementet pågår för fullt med att bereda regeringsbeslut i alla dessa frågor: nya resurser för beredskapsarbeten, fler utbildningsplatser, sysselsättningsstöd och industribeställningar. Ambitionen att hålla tillbaka arbetslösheten har förvisso inte mattats. Tvärtom, beredskapen är hög och nya insatser kommer för att hålla sysselsättningen uppe.

Att framgången i debatten inte sammanhänger med antalet minuter, det har de borgerliga partiledarna visat i dag. Däremot tycker jag det är ojust när statsministern och ekonomiministern inte tar upp den beräkning av arbetsgivaravgiften, som Olof Palme redovisade, förrän hans debattid är ute. Jag slår därför nu fast att vårt alternativ begränsar sig till en ökning av 0,7 96 utöver regeringens förslag. Räknar regeringen lika dåligt i andra avseenden som den gör på denna punkt, förstår jag att vi har problem med Sveriges ekonomi. Den borgerliga regeringen är nu inne på sitt andra år, och det är möjligt att få visst perspektiv på dess verksamhet. Det är mänskligt att de borgerliga väljarna efter regeringsskiftet hade stora förhoppningar. Jag vet nu hur det känns efter ett och ett halvt år i opposition — hur skall det då inte vara efter 44 år? Det första man kunde vänta sig efter den långa oppositionstiden var att de borgerliga skulle ha hunnit förbereda sig väl. Så var emellertid inte fallet. I en skicklig skildring av tiden efter valet visar journalisten Kai Hammerich att regeringsbildningen var nära att misslyckas. Orsaken var stora sakliga motsättningar, som man inte brytt sig om att försöka klara ut före valet. Det var inte bara energifrågan som gjorde det svårt att skriva ihop ett regeringsprogram. Vi fick emellertid en regering Fälldin, och man presenterade en regeringsdeklaration. Men snart visade det sig att man i stället för att ha utjämnat motsättningarna och funnit lösningar hade skjutit problemen framför sig med hjälp av luddiga formuleringar. Detta blev också i fortsättningen kännetecknande för den borgerliga regeringens handlande. Regeringen Fälldins valspråk har blivit: Lös inte ett problem som går att skjuta på framtiden! Vänta hellre än att handla! Eller som statsministern uttryckte det i radiodebatten när han fick frågan hur det blir med byggandet av Forsmark 3: Jag skall lämna ett rakt besked: vi ger inget besked. Så fick vi efter regeringsskiftet delegation på delegation inom näringspolitiken, utredning på utredning, uppskov på uppskov med regeringsbeslut. Kärnkraftsuttalande följde på kärnkraftsuttalande och handläggningen blev alltmer obegriplig. Posterna som generaldirektörer tycks vara svåra att tillsätta; skolöverstyrelsen väntar allt otåligare på sin utnämning. Och i kanslihuset drar man bara ner rullgardinen för massmedia när det passar. Varför demonstrerar man inför öppen ridå denna oförmåga att regera? — för det är ju detta det handlar om. I början mötte jag från borgerliga vänner ett svar som hade en viss trovärdighet: Ni måste räkna med inkörningssvårigheter i en regering där ingen har erfarenhet av regeringsarbete, sade man. Men gnisslet har inte minskat med antalet borgerliga regeringsmånader. Tvärtom framstår regeringens svårigheter att med fasthet och konsekvens styra landet i allt klarare dager. Med jämna mellanrum spekuleras, inte minst i borgerlig press, om regeringskris och nyval. Och det var väl ändå inte vad man hade tänkt sig när man äntligen hade fått socialdemokraterna ut ur kanslihuset. Nog hade man väntat sig att åtminstone en valperiod skulle förflyta någorlunda smärtfritt i regeringsställning. Det är inte så märkligt att även borgerliga sympatisörer börjar tröttna. Låt mig som ett exempel härpå citera redaktör Göran Albinsson, Svenska Dagbladet, som om den process jag här skildrat har följande att säga: ”Den borgerliga regering som tillträdde 76 gick till sitt svåra värv inte bara personellt utan också sakligt illa förberedd. Före valet avböjde de borgerliga partierna att formulera ett gemensamt regeringsprogram. Ej heller var det tal om att presentera någon slags borgerlig skuggregering. Kai Hammerichs bok om hur koalitionen kom till var för mig en skräckskildring. De som valts att under en kris leda Sveriges öden kohandlade som amerikanska partibossar i rökfyllda rum.

Vill de vara ärliga, måste de medge, att Palme-Strängeran alltmer framstår som ”den gamla goda tiden”. Inte sedan kriget har den svenska ekonomin varit så dålig som efter utnämningen av en särskild ekonomiminister.” Men den fråga som ständigt förföljer regeringen Fälldin är kärnkraftspolitiken. Regeringsledamöterna gör intryck av att förtvivlat jumpa på isflak utan chans att nå stranden, där man kan få fast mark under fötterna. Med jämna mellanrum hotar koalitionspartierna varandra med regeringskris. Tage Erlander var en av de första att förutspå att det skulle gå precis så här. Mitt i valrörelsen, den 1 september 1976, skrev Tage Erlander i tidningen Arbetet följande: ”Om det är sant, att politik ytterst är en fråga om moral, så kunde Thorbjörn Fälldin inte ha startat valrörelsen sämre. Men nu tycks somliga tro, att han bättrat sig. I ett av radions valextra skildrades han häromdagen som en sällsynt självständig och rakryggad person, som sa sanningen utan hänsyn till vad den kostade honom. Bakgrunden är hans förklaring att han aldrig kommer att delta i en borgerlig regering om denna icke går med på att avveckla kärnkraften senast 1985. Eftersom de två övriga borgerliga partierna anser kärnkraften nödvändig borde därmed tanken på en borgerlig regering vara avskriven. Men så tänker inte Fälldin. Han förklarar sig tvärtom villig att som statsminister leda en borgerlig regering, vars majoritet skulle bestå av kärnkraftsanhängare. Ett av hans första regeringsärenden blir att bevilja miljardbelopp för kärnkraftens fortsatta utbyggnad. För oss socialdemokrater är detta en fråga om politisk moral.” Redan innan valsegern vunnits och regeringsförhandlingarna inletts såg Erlander att den tilltänkte borgerlige regeringsbildaren försatt sig i en politiskt och moraliskt ohållbar situation. Nu har halva mandatperioden gått, och mycket riktigt går regeringen Fälldin ner sig allt djupare i ett energipolitiskt moras. Även i dag har vi upplevt hur de borgerliga partiledarna går i öppen polemik med varandra. Följden har blivit att regeringen inte bedriver en långsiktig politik på samhällslivets viktigaste områden. I en tid med betydande politiska problem saknar Sverige politisk ledning. För mig är det naturligt att ta upp de negativa effekterna av regeringens handlande, resp. brist på handlande, för själva energisektorn. På detta område är behovet av långsiktiga beslut och besked särskilt stort; att bygga ett kraftverk tar åtta-tio år. Också med hänsyn till energipolitikens betydelse för investeringar på andra sektorer är det nödvändigt att man känner till utvecklingen på energiområdet. Socialdemokraternas energipolitiska arbetsgrupp presenterade förra veckan ett förslag till program. Detta syftar just till att ge besked om vår energipolitik för så lång tid framåt att energiförsörjningen kan fungera och att näringsliv, myndigheter och andra får nödvändigt underlag för planeringen av sin verksamhet. Vi är för en långsiktig handlingsfrihet, där vi inte minst är intresserade av vad forskning och utveckling av de alternativa energikällorna kan ge. Vi är för en hårdare hushållning med energi än vad något annat land vågat sig på. Därmed hoppas vi steg för steg kunna minska vårt stora behov av importerad olja. Men strävan att på lång sikt hålla olika vägar öppna fritar inte politikerna från ansvaret att ta beslut för den närmaste tiden. En passivitet och underlåtenhet att fatta beslut kan snabbt leda till att våra möjligheter att själva påverka utvecklingen urholkas och att vi tvingas till lösningar som står i strid med långsiktiga samhällsmål. Förmår man inte komma fram till ett beslut om antalet kärnkraftsreaktorer kan t.ex. följden bli att vi ökar vårt oljeberoende. Socialdemokraterna anser att vi också på denna punkt bör följa 1975 års program, vilket innebär oförändrat 13 reaktorer. För långsiktig handlingsfrihet krävs också att vi bevarar den kunskap, förmåga och organisation vi har på energiområdet. Slår vi tvärstopp för utbyggnaden av kärnkraft och vattenkraft slår vi också sönder företagen på dessa områden. Förutom att vi redan på kort sikt riskerar att hamna i ransoneringssituationer förlorar vi ju den långsiktiga handlingsfriheten. Vad händer då, om de alternativa energikällorna inte alls ger vad optimisterna hoppas på? Socialdemokraterna anser att vi måste upprätthålla vår industriella kompetens på dessa områden. Annars tar vi faktiskt en risk att det svenska samhället råkar ut för en allvarlig kollaps. Alla partier har problem med att även deras egen väljaropinion är splittrad i energifrågan. Centern och vpk har grupper som är för kärnkraft. Moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna har grupper som är emot kärnkraft. Men detta ger ju inte partierna rätt att undvika att ta ställning till en svår politisk fråga. Det är ju bl.a. för att lösa tvister av det här slaget som vi har politiska partier. Att gå förbi problemen är inte lämpligt ens i opposition. I regeringsställning kan resultatet bli förödande. Socialdemokraternas program med sikte på 1990 föreligger nu för debatt. Var står regeringspartierna? Att en förnuftig energipolitik ställer krav på långsiktiga besked har regeringen totalt struntat i. Om den borgerliga regeringen kan man inte längre säga att den bedriver kvartalspolitik. Vecka för vecka — ja, dag för dag — låter sig regeringen drivas än hit än dit. Förvirringen är närmast total. Ingen kan ge besked om vilken energipolitik regeringen står för, allra minst regeringen själv. Ringhals 3, som är det sjunde aggregatet, är sedan en tid tillbaka klart för start. Men om det får starta eller inte vet ingen. Under tiden kostar det 1,5 milj.kr. varje dag enligt Vattenfalls beräkningar. Forsmark 3 lär vara föremål för hetsiga diskussioner i regeringen. Men om arbetena skall fortsätta är det ingen som kan svara på. Inte heller i dag har vi fått besked. Den svenska kärnkraftsindustrin har kunskaper och kompetens som kan mäta sig med de största industriländernas. Den skulle kunna ge sysselsättning åt många människor och exportkostnader till företag och till landet. Men kanske skall hela branschen skrotas därför att centern och kommunisterna med sina 28 4 av riksdagsmandaten anser det. Vad tänker folkpartiet och moderaterna på? Finns det ingen gräns för vad man är beredd att gå med på för att rädda ansiktet på centern? Asea-Atom ägs till hälften av vardera staten och det privata näringslivet. Utan att frågan tagits upp i styrelsen eller med de anställda deklarerar plötsligt jordbruksministern att Asea-Atom bör läggas ner. Instämmande kom från statsministern och energiministern. Även industriminister Åsling gick på nedläggningslinjen trots att han tidigare, senast vid Arosmässan i december, offentligen deklarerat att han är för export av kärnkraftsreaktorer. Men talade dessa centerstatsråd för hela regeringen? Numera måste man ju ställa den frågan, sedan Elvy Olsson inledde raden av s.k. privata uttalanden från statsråds sida. Villkorslagen är regeringens viktigaste politiska handling har statsminister Fälldin sagt. Den gav kraftföretagen två olika alternativ att ta hand om avfallet. Men nu tycker inte centern om upparbetning längre, och plötsligt är villkorslagen inte så viktig. Frågan är om villkorslagen över huvud taget kommer att tillämpas. Kommer den att ändras? Så görs statsrådsuttalande på statsrådsuttalande. Uttalandena från olika ledamöter har bara ett gemensamt: de ökar oklarheten om vad regeringen står för. När jag lyssnade på de borgerliga partiledarna i dag måste jag tyvärr konstatera att oklarheten inte skingrats. Det borde väl ändå vara möjligt att på några punkter ge besked. I detta syfte skall jag ställa — trots deras frånvaro — tre frågor, en till vardera partiledare. Fråga 1 vill jag rikta till statsminister Fälldin. Sedan valet 1976 har byggandet av kärnkraftverk fortsatt om än med ryckighet och oklarhet. På detta sätt har man låst sig för investeringar på ytterligare 17 000 milj.kr. Det principiellt nya är att statsministern nu förklarar att dessa kraftverk inte skall användas för att producera elektrisk ström. Jag skulle gärna vilja få detta uttalande förklarat inför Sveriges riksdag. Fråga 2 vill jag rikta till moderatledaren och ekonomiministern Gösta Bohman. Frågan har jag försökt ställa tidigare, men den har då lämnats vidare till energiministern av någon anledning. Frågan är helt enkelt om Sveriges ekonomi är så stark att vi kan lägga ner 17 000 milj.kr. i kärnkraftverk som inte skall användas. Fråga 3, slutligen, går till folkpartiledaren Per Ahlmark. Han höll ju nyligen ett brandtal mot vårt oljeberoende. Läste man det noga visade det sig att han i konsekvensens namn var för kärnkraft. Folkpartiledaren ville påverka den allmänna opinionen, och det är gott och väl. Men det är ändå betydligt viktigare och intressantare vad folkpartiets företrädare gör för att få ordning på energifrågan i regeringen. Frågan gäller alltså, herr talman, om vi kan utgå från att de ståndpunkter som fanns i Ahlmarks energital uttrycker regeringens uppfattning eller om det enbart var funderingar från folkpartiets sida, som man via massmedia vidarebefordrade till regeringskollegerna i centern.
Herr talman! Jag har förstått av Ingvar Carlssons avslutande frågor att han inte vill föra en energipolitisk debatt med mig. Jag skall villfara hans önskemål. Däremot vill jag inbjuda honom att avlyssna mitt anförande i morgon. Jag står som talare nr 44.